Herr talman! Sven-Erik Bucht har frågat mig vad jag avser att vidta för åtgärder för att minska antalet dödsolyckor på arbetsplatserna och om jag är beredd att öka anslagen till arbetsmiljöarbete. Låt mig allra först vara tydlig med att varje dödsolycka i arbetslivet är en för mycket. Ingen ska behöva dö på jobbet. Arbetsmiljöverket har en viktig roll i främjandet av en arbetsmiljö som förebygger ohälsa och arbetsolyckor.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 Yngre män är överrepresenterade när det gäller arbetsolyckor. För att öka och stärka ungas kunskaper kring arbetsmiljöfrågor och deras rättigheter på jobbet har Arbetsmiljöverket under april till september genomfört särskilda tillsyns och informationsinsatser. De traditionellt olyckdrabbade branscherna bygg och anläggning samt jord och skog gavs särskilt fokus. Sedan är det viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivarnas ansvar att se till att arbetsmiljölagstiftningen följs. Arbetsmiljöverkets roll är att utöva tillsyn över arbetsmiljölagen. Det är viktigt med ett gott samarbete mellan regeringen, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter och arbetsgivarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Regeringen har under perioden 2009-2013 tillfört resurser till Arbetsmiljöverket för olika satsningar, när det gäller både information och tillsyn, bland annat öronmärkta satsningar för att utveckla de delar av verksamheten som handlar om information och kommunikation, med särskilt fokus på de minsta arbetsplatserna, där ofta stora risker för allvarliga olycksfall finns. Regeringen kommer även nästa år att förstärka myndighetens resurser till kunskapsspridning. Jag vill därutöver påminna om att riksdagen i somras beslutade om en ny reform som regeringen föreslagit rörande sanktionerna på arbetsmiljöområdet. Reformen innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straff, vilket kommer att skapa ett effektivare sanktionssystem. Arbetsmiljöverket har dessutom på uppdrag från regeringen inrättat ett register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige.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

Herr talman! Fru statsråd!

Dessa tolv personer omkom i arbetsplatsolyckor i Norrbotten under åren från 2009 fram till dags dato. De här människorna gick till jobbet men kom aldrig hem igen. Senast den 17 oktober omkom Torgny Bergdahl och Tord Öberg på SSAB i Luleå i en mycket tragisk arbetsplatsolycka. De dränktes i tjära. I hela vårt land omkom i arbetsplatsolyckor under den nämnda tidsperioden 219 personer. De gick till jobbet, men de kom aldrig hem. Den gångna helgen, allhelgonahelgen, tände vi ljus. Låt mig, herr talman, ta i anspråk lite av min talartid för att hedra dem som har omkommit på sina arbetsplatser och för att understryka allvaret i detta utlysa en stund av tystnad. Herr talman! Jag ville tacka statsrådet Elisabeth Svantesson för svaret även om jag inte delar den ljusa bild som statsrådet vill förmedla i sitt svar. Jag vill påminna statsrådet om att utvecklingen av arbetsplatsolyckor är en mycket, mycket svart läsning. Under åren 2009-2012 ökade antalet arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro med hela 16 procent, från 25 882 år 2009 till 30 190 arbetsplatsolyckor år 2012. Under den tidsperioden omkom årligen ungefär en person per vecka på sin arbetsplats. Det här är oerhört allvarligt och i högsta grad oacceptabelt. Att alliansregeringen dragit ned på resurserna för det som ska förebygga olyckor är djupt allvarligt och beklagligt. Resurserna till Arbetsmiljöverket har inte varit något som regeringen prioriterat. Som en konsekvens av detta har antalet arbetsmiljöinspektörer kraftigt reducerats, och det förebyggande arbetet har tunnats ut. Olyckorna har ökat. Människor går till jobben och kommer aldrig hem. Jag ska i mitt nästa inlägg beröra utvecklingen särskilt i mitt hemlän Norrbotten.

Herr talman! Det är självklart oerhört tragiskt med arbetsplatsolyckor, och vi blev alla tagna när vi hörde namnen på människor som förolyckats på jobbet. Ingen ska behöva riskera sitt liv på jobbet. Jag har själv en son som drabbades av en allvarlig arbetsplatsolycka. Efter ett antal operationer och en lång sjukskrivning tvingades han omskola sig. Jag vet alltså vad det vill säga att vara nära någon som drabbas på det sättet. I den här interpellationen undrar jag ändå om det inte blivit fel på rubriken "Ökningen av antalet dödsolyckor". Det är faktiskt inte rätt. Antalet dödsolyckor går tack och lov nedåt. De senaste åren har det varit en sjunkande trend. Flera årtionden tillbaka i tiden var det flera hundra som dog varje år. De senaste åren har vi varit nere på rekordlåga siffror. I år kanske det blir ett nytt rekord. Förra året var det 45 som dog på jobbet. Det är 45 för många. I år tror jag att det är anmält 28, och det kan bli ett bra år. Vi måste ändå glädjas åt att det blir bättre. Arbetsmiljöverket har blivit effektivare, och jag är glad för det. Jag tycker att det är bra att inspektörerna får göra kvalitativt bättre inspektioner. Det finns ett pressmeddelande där generaldirektören säger att inspektionerna ökade med drygt 40 procent fram till 2012 från 2008. Han säger: I dag gör vi mer nytta för samhället för de skattemedel som finansierar vår verksamhet. Detta säger alltså Mikael Sjöberg. Det måste vi väl säga är mycket bra och positivt. När det gäller antalet anmälningar får man ta det lite grann med en nypa salt. Jag har en rapport som kommer från Arbetsmiljöverket och som heter Arbetsskador 2012 . Redan på de första raderna på första sidan står det: Under 2012 skedde flera förändringar som kan ha påverkat antalet anmälningar. Sedan december 2011 finns en elektronisk tjänst för att anmäla arbetsskador via internet, vilket kan påverka benägenheten att anmäla. Det blir alltså enklare att anmäla olyckor. Det är väl jättebra att man använder ny teknik. Det här med siffror får man ibland ta med en nypa salt. Arbetsmiljöarbete är jätteviktigt. Därför är det viktigt att Arbetsmiljöverket har fått ett tydligare uppdrag att förmedla kunskap och information så att vi förebygger olyckor. Men det är också viktigt att se till att den kunskapen leder till efterlevnad av de regler och lagar som finns och att man inser värdet av att använda rätt skyddsutrustning. Arbetsmiljöverkets resurser ökar för varje år nu. Det tycker vi är bra, och jag tror att ni tycker det också. Det sätts större fokus på psykosociala faktorer som stress och annat, områden där sjukskrivningstalen ökar. Vår ambition är arbetslinjen. Det är att varje person ska kunna jobba så mycket som möjligt efter sin förmåga. Här är en god arbetsmiljö oerhört viktig. Det är positivt att fler kan jobba längre. Statistiken visar att man gör det. Vi är friskare högre upp i åren. Det finns statistik som visar att genomsnittstiden för arbete ökar för människor som har passerat 55 år. Man är beredd att arbeta både längre och mer tid. Detta måste vi tolka som ett gott betyg på att vi har en god arbetsmiljö i Sverige, kanske den bästa i världen även om det finns mycket kvar att göra. Som sagt är varje olycka och varje människa som dör på jobbet en för mycket och något oerhört tragiskt.
Herr talman! Låt oss titta på ett annat område, trafiken. Där har vi nollvision när det gäller dödsolyckor. Vi kan nu se resultatet av det arbete som har pågått under många år för att få ned dödssiffrorna gällande trafiken. Vi har nått all-time-low nu. September månad var det så låga dödstal att man får gå tillbaka till 40-talet för att hitta sådana siffror. Överlag var dödssiffrorna gällande olyckor på våra vägar mellan 2010 och 2013 så låga att man får gå tillbaka till 40-talet för att hitta så låga siffror. Det är ingen slump att det har blivit på det sättet. Det är resultat av ett arbete med säkrare vägar, säkrar bilar, lagar om bilbälten, försök att skilja mellan cyklister och bilar. Det är ett arbete som har pågått under en lång tid och som har varit väldigt framgångsrikt. Tänk om vi hade haft ett lika prioriterat arbete när det gällde att förebygga dödsolyckor på våra arbetsplatser! Men det har vi uppenbarligen inte haft. Vi kan se att antalet dödsolyckor under de senaste åren har ökat. Det är 50 dödsolyckor per år. Det är 1 600 arbetsplatsolyckor, varav många resulterar i sjukskrivningar och invaliditet, och 200 anmälda arbetssjukdomar. Detta är fruktansvärt. Men det som är ännu mer fruktansvärt är att flertalet av dessa incidenter hade kunnat förebyggas. Då är frågan: Varför gör vi inte det? När det gäller Arbetsmiljöverket har verket ännu inte hämtat sig från de kraftiga nedskärningar som har gjorts. Där borde man satsa mycket mer. Även om inspektörerna pressas att göra fler inspektioner handlar det om antalet inspektörer - ett litet antal inspektörer kan inte göra hur mycket som helst. Kvaliteten i arbetet blir naturligtvis sämre när de tvingas vara ute på massor av ställen i stället för att prioritera så många som möjligt där det finns stora risker. Vi har problem med bemanningsföretag som alltmer tar över, och där kan man se att det finns en oklarhet om var ansvaret ligger. Ligger ansvaret på bemanningsföretaget att förebygga arbetsplatsolyckor, eller ligger det på den som tar emot personer från bemanningsföretag? Ja, det är ofta väldigt oklart. Det gäller över huvud taget när underentreprenörer anlitas att de som tas in många gånger inte har rätt utbildning för jobbet och inte har erfarenhet för det. Det finns mycket man skulle kunna göra. Man kan satsa mycket mer på arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården kapas av regeringen. Företagshälsovården handlar just om att förebygga dålig arbetsmiljö och dålig hälsa på jobbet. Det förebyggande arbetet skulle kunna bli mycket bättre, och även detta med underentreprenörer och bemanningsföretag. I dag har vi också en situation där man inte har tillträde till vissa arbetsplatser. Arbetsmiljöverket har det naturligtvis, men facket har inte tillträde och regionala skyddsombud har inte tillträde. Det krävs nämligen att man har fackliga medlemmar på arbetsplatsen, och många gånger är det de värsta arbetsplatserna som man inte har tillträde till, där människor inte vågar organisera sig fackligt. En konkret åtgärd som man skulle kunna vidta är att se till att facket och regionala skyddsombud kan hjälpa till och slå larm när de hittar farliga arbetsmiljöer. Det viktigaste i detta måste ändå vara att förebygga att olyckorna händer från början.

Herr talman! Nolltolerans mot döden på jobbet - hur svårt kan det vara och hur svårt måste det bli? Nolltolerans mot döden på jobbet borde vara en självklarhet för den här kammaren. Arbetstagare som tillhör LO-kollektivet skadas på jobbet varje dag. Många av dem får bestående men. Det är tunga lyft, ensidiga arbetsuppgifter, pressade tider för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter och en alltmer slimmad arbetsorganisation. LO-kollektivets medlemmar har de största bristerna i sin arbetsmiljö i dag, och det resulterar i skador som gör att sjukskrivningarna ökar och i utslitning som innebär en kamp mot värk, en kamp mot Försäkringskassan och en allmän kamp för att komma upp ur sängen varje dag. Det är dödsfall - två stycken i Norrbotten nyligen som efterlämnade både anhöriga och arbetskamrater. En vanlig reaktion vid en arbetsplatsolycka är att den nog var lite oförutsedd eller att det kanske inträffade någonting på grund av olyckliga omständigheter. Men tyvärr, statsrådet Svantesson, är det så att alltför många arbetsgivare slarvar med det systematiska arbetsmiljöarbetet i dag. Hur ska vi annars kunna se de skador och de olyckor som sker i dag? Riskbedömningar sker inte kontinuerligt, skyddsronder skjuts upp och uppföljningen sker inte kontinuerligt, och då drabbas människor, arbetstagarna, av skador. I värsta fall, som på SSAB i Luleå, dör man på jobbet och kommer inte hem till middagen den kvällen. Den svenska arbetsmarknadsmodellen bygger på tre ben: staten, arbetsgivarna och de fackliga organisationerna. De fackliga organisationerna gör i dag allt vad de kan med de resurser och de fackliga företrädare som de har genom sina skyddsombud och regionala skyddsombud. Arbetsgivarna har sitt ansvar genom lagstiftningen. Men vad gör staten? Och vad gör politiken? Det är kanske mest intressant i denna kammare. Om jag ska vara riktigt ärlig är nog inte arbetsmiljöarbetet den borgerliga regeringens paradgren, för då skulle man inte ha börjat sin regeringstid med att med ett pennstreck stryka hela Arbetslivsinstitutet. Man skulle genom åren inte ha sänkt anslagen till Arbetsmiljöverket. Man skulle inte ha omöjliggjort den vidareutbildning som skyddsombuden behöver. Om det fanns en regering som ansåg att det var viktigt med nolltolerans mot döden på jobbet kanske vi inte skulle vara så jättemånga som debatterade detta ämne i dag. Det går inte, statsrådet Svantesson, att slingra sig undan att ni under er regeringstid inte har prioriterat arbetsmiljöarbetet. Sedan kan vi stå här med statistik och säga att det nog blir bättre i år än vad det kanske var förra året. Vi har i Norrbotten under åren från 2009 till nu haft tolv dödsfall på jobbet. Jag tycker att det vore klädsamt om riksdagen genom sin kammare och regeringen genom sitt statsråd kunde ha nolltolerans mot döden på jobbet.

Herr talman! Om jag vore statsrådet Svantesson skulle jag ta Katarina Brännström i örat, för hon står här i riksdagens kammare och far med osanning. Senast i dag kan vi läsa att Riksdag &amp; Departement, vår tidning, redovisar resurserna för Arbetsmiljöverket. När ni tog över regeringsmakten fanns det ungefär 400 inspektörer. I dag finns det 230 i aktiv tjänst. Resurserna har minskat. Vi klarar inte heller av ILO:s rekommendationer. Att i det läget stå i denna kammare och säga att man satsar på arbetsmiljön i Sverige är ett hån, och dessutom är det inte sant. När ni har lagt dit pengar har ni lagt dit pengar till olika projekt. Men prata då med Arbetsmiljöverket och fråga: Vad gör Arbetsmiljöverket när pengarna tar slut? Projekten tar slut, och då blir det ännu mindre pengar. Är det så att denna regering med Svantesson i spetsen satsar på Arbetsmiljöverket och lägger dit mer resurser? Är det därför man lägger ned kontoret i Gävle eller sex sju andra kontor? Är det för att man har fått mer resurser? Nej, det är för att man har fått mindre. Det som gör mig upprörd, herr talman, är att man inte far med sanning i riksdagens kammare. Det är bara att konstatera att ni svälter ut Arbetsmiljöverket. Jag sitter i Arbetsmiljöverkets insynsråd, och vi har möte i morgon. Detta kommer att diskuteras på nytt. Antalet inspektörer minskar, och har minskat kraftigt. Ni har tagit ett steg tillbaka och lagt dit lite pengar till projekt. Sedan försvinner de pengarna, och då måste det omorganiseras. Då måste man säga upp tio inspektörer per år framöver. Och Moderaterna står här i kammaren och säger att det är en satsning. Sverige är ett bra land att leva i. Sverige har många bra arbetsmiljöer. Men Sverige har också många dåliga arbetsmiljöer. Vi socialdemokrater är bekymrade över de psykosociala arbetsmiljöproblemen, som bara växer. Vi har hela TCO-sidan. Vi har bekymret med tillfälliga anställningar, som skapar oro. Det är någonting som händer ute på många arbetsplatser. Att folk dör har vi hört - det vet vi. Hur kan man stå i denna talarstol och säga att det blir bättre när vi vet att dödstalet fluktuerar mellan åren? Det vet vi. Ett år var det 61, och ett annat år var det 45. Det kanske blir 72. Men att utifrån det säga att det blir bättre betyder att man inte ser verkligheten. Det är väl det vi får tvista om: Vem är det som kan beskriva verkligheten där ute? Är det så att ni moderater bara tittar på det som är fint och vackert och bra och som fungerar, eller lägger ni fokus på det som inte fungerar? Människor far illa, kvinnor slits ut i förtid och man går in i väggen. Centralorganisationerna och facken kräver åtgärder eftersom arbetsmiljön är så viktig. Och ni står här och säger att det blir bättre! Ni står här och säger att ni satsar! Kan statsrådet Svantesson ställa sig i talarstolen och tala om för oss exakt på öret hur mycket satsningar det blir framöver? Hur många fler inspektörer blir det? På vilket sätt satsar ni för att dödsolyckorna ska minska? Som sagt tidigare, tänk vad enkelt det vore att dra i gång ett trepartssamarbete med nollvision mot dödsolyckor. Det är enkelt - det är bara att göra det.

Herr talman! På väg av planet hit möts jag av nyheten att två stycken har omkommit i en dödsolycka. Många på arbetsplatsen det rapporteras om jobbar i min närhet. Min första tanke är: Må det inte vara mina ungars bästa kompis pappa, vår granne. Pressen på arbetsmarknaden har ökat. Brist på rätt personal att rekrytera rapporteras från arbetsgivarna på grund av en undermålig arbetsmarknadspolitik som inte rustar människor för att ta de lediga jobben. Det gör att företagen riskerar att få fel personal att utföra alldeles för farliga arbetsuppgifter. Pressen på de arbetslösa har också ökat. Det är på grund av konkurrensen, naturligtvis - det är hög arbetslöshet - men också på grund av försämrade försäkringssystem. Det gäller att visa framfötterna. Man jobbar för länge och utför arbetsuppgifter man inte riktigt är rätt utbildad för, och därför ökar också riskerna. Man vill visa framfötterna för att få komma tillbaka, för det är viktigt att få komma igen nästa gång det visar sig att det finns utrymme att göra ett jobb på en arbetsplats. På mina besök runt om i länet i Norrbotten möter jag skyddsombud som vittnar om just det här med ökat risktagande. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan man läsa deras senaste rapporter. Rubrikerna lyder ungefär så här: Bemanningsbranschen: Personalens arbetsmiljö faller mellan stolarna , Tidiga signaler om risker i arbetsmiljön ignoreras vid 60 procent av arbetsplatserna och Bristande introduktion av unga på jobbet . Detta är några rapporter som jag tycker borde få arbetsmarknadsministern att fundera på om de prioriteringar man gör verkligen är relevanta när inte bara dödsfallen på jobbet ökar utan också riskerna. Det syns på att allt fler arbetsplatsolyckor anmäls. Jag kan säga att jag blev lättad när jag kom hem, för då stod min granne framför vårt hus och väntade på att skjutsa ungarna till fotbollen. Det var inte grannen den här gången, och jag blev väldigt lättad. Samtidigt fick jag otroligt dåligt samvete, för jag vet att någonstans i min närhet finns det människor som har förlorat sina anhöriga. Är det inte dags att låta arbetsmiljön få kosta i reda pengar? Det omvända är att priset betalas i människoliv.

Herr talman! Sven-Erik Buchts inledning på sin interpellation tycker jag var en fin gest. Men jag tycker också att det är osmakligt att använda tragiska dödsfall på arbetsmarknaden som ett slagträ i den politiska debatten. Jag tycker faktiskt att det är ganska osmakligt. Vi vet att det händer olyckor i vårt samhälle. Det händer olyckor i trafiken och på våra arbetsplatser. Varje olycka är en för mycket, precis som arbetsmarknadsministern har framfört. Men jag tycker att man också ska ge en korrekt bild av hur verkligen ser ut. Katarina Brännström försökte göra det förut; jag ska förtydliga det ytterligare. Vi fick nämligen en utförlig dragning, som även Patrik Björck var med på, i Socialförsäkringsutredningen för två veckor sedan, där vi gick igenom just detta. Vi arbetar i den utredningen med hur vi ska utforma framtidens arbetsskadeförsäkring. Som bakgrundsmaterial till det fick vi en föredragning av våra tjänstemän som beskrev hur utvecklingen har sett ut när det gäller arbetsolyckor, arbetssjukdomar och dödsfall på arbetsplatsen. Precis som flera har nämnt tidigare är det en dramatisk minskning vi ser. Jag vet inte om ni känner till att det på 50-talet dog mellan 400 och 500 personer om året i arbetsplatsolyckor. I dag är vi nere på någonstans runt 40 eller kanske ännu lägre. Det är väl ändå en ganska positiv utveckling vi ser. Samma sak när det gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar - de minskar. Om vi jämför med hur det såg ut 2006 när Alliansen tog över har vi lägre tal, både på arbetsolyckor och på arbetssjukdomar i dag än vad vi hade 2006. Om man helt dömer ut Alliansens arbetsmiljöarbete och säger att det är en katastrof på arbetsmarknaden, då undrar jag vad man ska säga om de resurser som satsades och det arbete som bedrevs fram tills Alliansen tog över. Då var det ju mycket värre siffror på alla de här områdena - både sjukdomar, olyckor och dödsfall. Hillevi Larsson nämner att vi har en "all time low" i trafiken och har det som ett föredöme: Se så bra det går när man jobbar med nollvisionen. I trafiken dog det 296 personer 2012. 296 personer dog i trafiken trots nollvisionen. På arbetsplatserna var det 35-40 personer som dog. Det är trots allt lägre tal än i trafiken. Jag tycker att det är lite väl magstarkt att ha trafiksituationen som ett föredöme när man diskuterar arbetsmiljöfrågor. Sedan kan vi dessutom konstatera en sak som jag fick veta på Socialförsäkringsutredningens föredragning: En hel del av de dödsfall som sker på jobbet sker i trafiken. Trafikdödsfall är alltså en ganska betydande del av dödsfallen på arbetsmarknaden. Jag tycker att det är självklart att vi ska ha nolltolerans mot dödsfall på jobbet. Men som sagt, trots att vi har en nollvision i trafiken kommer vi inte ned till noll olyckor. Det är inte så enkelt som att använda dödsfallen som ett politiskt slagträ, utan jag tror att man måste tänka väldigt mycket mer. Det handlar inte bara om inspektioner och resurser utan också om det som jag själv har framfört vid flera tillfällen: individens ansvar. Om man, som jag, själv har jobbat i industrin och vet hur det ser ut på en industriarbetsplats vet man att alla arbetstagare tyvärr inte följer de åtgärder som finns eller använder den utrustning som finns. Det tycker jag är ett stort bekymmer. Om man säger att arbetsmiljöarbetet inte är Alliansens paradgren, då undrar jag hur man tänker med tanke på att alla tal har utvecklats åt rätt håll, som tur är, under våra år vid makten.

Herr talman! År 1985 började jag jobba i LKAB Malmbergets gruva. I 28 år har jag i huvudsak jobbat i fronten, och under min tid i gruvan har jag och flera kamrater mist sex personer i arbetsplatsolyckor. Senast var det en far och son som 2010 störtade ned i ett schakt då hissvajern brast. Det jag funderar över är: Har arbetsmarknadsministern besökt en familj som mist en nära anhörig i en arbetsplatsolycka? Det har jag. Har hon fått känslan beskriven för sig? Den anhörige har lämnat hemmet på morgonen och aldrig kommit hem igen till sina nära och kära. De hann dessutom aldrig ta farväl. Sådana händelser sätter djupa spår och efterlämnar en stor sorg hos anhöriga. Det är händelser som man aldrig någonsin kommer över. Man kan sätta det i perspektivet att en arbetare i veckan aldrig mer kommer hem till sina nära och kära. Det är helt fruktansvärt, helt oacceptabelt. Vad tänker arbetsmarknadsministern göra åt detta? Sedan tänkte jag på Jan Ericson, som sade att det är osmakligt att ta fram det som sker i verkligheten. Men det är faktiskt den krassa sanningen. Det är därför vi står och diskuterar just arbetsmiljön. Dessutom tar utredningarna om arbetsmiljöbrott alldeles för lång tid. Utredningen om olyckan i Malmberget har till exempel tagit tre år, och jag tror att den pågår ännu. Dessutom förhördes vittnena först ett år efter det att olyckan hade inträffat. Då är det stor sannolikhet att man har glömt saker. Dessutom finns det möjlighet till efterkonstruktion, om man vill det. När väl utredningarna är klara visar de ofta på bristande rutiner. Arbetsplatsolyckor och ohälsa uppstår ofta på grund av att arbetsgivare och arbetstagare inte kan få råd från experter om hur man ska förebygga och lösa arbetsmiljöproblem med andra rutiner. Herr talman! Svaret på Sven-Erik Buchts interpellation gör mig verkligen mörkrädd. Då tänker jag på regeringens förslag om en ny reform rörande sanktionerna på arbetsmiljöområdet. Reformen innebär att sanktionsavgifter i stor utsträckning ska ersätta straff. Tycker verkligen arbetsmarknadsministern att det är ett bra förslag att arbetsgivare ska kunna köpa sig fria från straff när de har vållat personskador?

Herr talman! Jag hade inte tänkt gå upp i den här debatten, men jag gör det i alla fall. Jag har stått här ett antal gånger och diskuterat arbetsmiljöfrågor. Man kan säga att det var mycket sämre förr. Men det betyder inte att det är bättre nu. Vi ser en ganska alarmerande utveckling. Statistik visar en sak - verkligheten visar något annat. Att människor dör i arbetet och att det har dött en i veckan, som Tomas Nilsson tog upp, tycker jag är anmärkningsvärt. Det mest skandalösa och det mest osmakliga är väl att människor dör på jobbet, precis som Sven-Erik Bucht redovisade. När det gäller arbetsmarknadsministerns svar: Jag tror inte att det finns någon här i kammaren som välkomnar att människor skadar sig och dör i jobbet, utan jag tror att alla är intresserade av att vi ska få en bättre arbetsmiljö - det är jag helt övertygad om. Men vi har olika medel för att komma dit. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att det är viktigt att komma ihåg att det är arbetsgivarnas ansvar att se till att arbetsmiljölagstiftningen följs. Det är helt korrekt. Det är arbetsgivarna som är ansvariga. Men det är också viktigt att man ger den myndighet som ska se till att arbetsgivarna sköter sitt ansvar resurser och möjligheter att bedriva tillsyn. Från 2006 till 2013 har man minskat antalet inspektörer med 240 personer. Då ska man komma ihåg att alla som har slutat på Arbetsmiljöverket inte var inspektörer utan också var personer som tog emot uppgifter och hjälpte inspektörerna att administrera de här uppgifterna. Då inser man att inspektörerna i dag får göra en massa andra saker. Enligt generaldirektören leder regeringens så kallade satsning till att det blir tio färre anställda per år. Då måste man fundera på: Hur ger man Arbetsmiljöverket möjlighet att bedriva tillsyn på ett tillfredsställande sätt? Hur ger man verket möjlighet att komma åt de arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar på allvar? Arbetsmarknadsministern säger att det är viktigt med ett gott samarbete mellan regeringen, Arbetsmiljöverket, arbetsmarknadens parter och arbetsgivarna i det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Min fråga är: Hur tänker regeringen att det samarbetet ska gå till? Tycker regeringen, det vill säga statsrådet som är här i kammaren, att samarbetet med arbetsmarknadens parter och med fackförbunden, som faktiskt påtalar ett antal viktiga frågor, ser bra ut? Ministern säger att regeringen har tillfört resurser till Arbetsmiljöverket för olika satsningar. Ja, det har man gjort. Men man har samtidigt reducerat det totala anslaget med 20 procent, och det får effekter på verksamheten. Jag skulle vilja veta hur arbetsmarknadsministern ser på möjligheten att bedriva den här tillsynen och komma åt de arbetsgivare som inte tar sitt arbetsmiljöansvar. Jag skulle också vilja veta hur samarbetet ska gå till, för arbetsmarknadsministern talar ju om samarbete.
Herr talman! Tack, Sven-Erik Bucht, för interpellationen! Den är viktig. Den handlar om hur vi ska minska antalet dödsolyckor på jobbet. Återigen vill jag vara tydlig och poängtera att varje olycka där någon dör är en olycka för mycket. Det som hände på SSAB ska inte hända. Vi vet inte allt om den olyckan. Vi hoppas att vi ska få den ännu mer utredd, så att vi får veta vad som hände. Men ingen ska behöva mista livet på jobbet - inte på SSAB och inte någon annanstans. Vi har den här debatten om arbetsmiljö, har haft en tidigare och kommer att ha en senare också. Grunden är att arbetsrutinerna är mycket viktiga. Men arbetet ska inte ske under vilka förutsättningar som helst, som jag var inne på tidigare. Vår arbetsmarknad ska präglas av goda villkor, trygga arbetsmiljöer och ett starkt skydd för grundläggande rättigheter. När jag tittar på Arbetsmiljöverket ser jag flera saker. Jag ser att det är viktigt med tillsyn. Den är otroligt viktig. Men det är också mycket viktigt med information och kunskapsspridning. Den har stärkts, och jag tror att det kommer att behövas ännu mer av detta i framtiden, eftersom arbetsmarknaden förändras. Det handlar om att det finns fler aktörer på svensk arbetsmarknad i dag än det fanns för några år sedan, och arbetsmarknaden i sig och arbetsmiljön har också förändrats. Olika riskbedömningar behöver göras. Både arbetsgivare och arbetstagare måste då veta vad som gäller. Arbetsmiljöverket prioriterar olycksdrabbade branscher inom både tillsyns och informationsverksamheten. Det tror jag är väldigt centralt. De riktar sig dit riskerna är störst. Det tror jag också har gett bra resultat. Trots allt är det så att jag aldrig kommer att vara nöjd med att någon dör på jobbet. Man kan ibland nästan höra en ton av att vi skulle vara nöjda med det, men det är vi självklart inte. Det är ändå så att vi har ett förhållandevis lågt antal dödsolyckor per hundra tusen arbetstagare i Sverige, och vi har förhållandevis god arbetsmiljö. Men vi ska göra allt för att den ska bli bättre. Det finns en grundläggande skillnad. Jag har hört tidigare statsråd debattera med Socialdemokraterna, och lösningen på allt i den här frågan verkar vara mer resurser för tillsyn till Arbetsmiljöverket. Men jag är inte säker på att pengar är lösningen på allt. Som jag var inne på tidigare och som Eva-Lena Jansson kommenterade handlar det om samverkan. Det första möte som jag hade med parterna var ett högnivåmöte där vi diskuterade arbetsmiljö. Den här frågan kommer att vara viktig för mig fortsättningsvis på olika sätt, för detta är något som vi gör tillsammans. Jag lyssnar på parterna, och parterna jobbar tillsammans med den här frågan på ett bra sätt. Vi har självklart också dialog med Arbetsmiljöverket. Ingen ska behöva dö på jobbet i Sverige. Det är självklart, och jag tror att vi behöver olika saker. Vi behöver tillsyn, och vi behöver också information och kunskapsspridning. De satsningar som vi har gjort inom vissa branscher, där vi har gett Arbetsmiljöverket uppdrag, tror jag är viktigt för att just minska antalet dödsolyckor på jobbet.

Herr talman! Oaktat vilken bransch arbetsplatsolyckor sker i är det allvarligt. Vi vet också av vissa branscher drabbas mer än andra. Mitt hemlän Norrbotten har väldigt tung basindustri, tekniskt komplicerad och ofta med mycket riskfyllda arbetsmoment. Dödsfallen i Norrbotten i relation till befolkningstalet och antalet dödsolyckor i riket i övrigt är tre gånger så högt. Vi har också fått uppleva kraftiga neddragningar på Arbetsmiljöverket i Luleå från 18 inspektörer till 9. Det är klart att detta får konsekvenser. I samband med den tragiska olyckan den 17 oktober, då två personer omkom på SSAB, blev jag uppringd av en man som presenterade sig som Ingemar Isaksson från Boden. Han var vid det tillfället en för mig helt obekant person. Ingemar Isaksson, som blev pensionär för några år sedan, har arbetat som chef i olika positioner inom tung industri runt om i Sverige. Han har bland annat jobbat som metallurgichef på SSAB i Luleå och haft ansvar för i stort sett all produktion där. Ingemar sade vid samtalet att vi måste göra någonting och sätta stopp för neddragningen av Arbetsmiljöverkets resurser. Han berättade att när han var chef på SSAB kunde han ringa in inspektörer och konsultera dem innan man vidtog farliga och riskfyllda arbeten. Han sade att det var en enorm styrka att ha dessa resurser. Han berättade vidare att dessa resurser inte finns i dag. Vi avslutade vårt samtal där. Jag har ställt denna interpellation för att belysa det som händer. Det är klart att om man går från 18 till 9 inspektörer får det konsekvenser. Just nu planerar Arbetsmiljöverket att lägga ned regionkontoret i Luleå och flytta dessa resurser till Umeå. Jag vill påminna om att Norrbotten har en oerhört stor och omfattande tung basindustri. Den är tekniskt komplicerad och innebär många riskfyllda arbeten. Norrbotten är faktiskt landets största tillväxtlän. Investeringar planeras och görs som aldrig förr, särskilt inom den tunga industrin. Vi talar om investeringsnivåer på över 200 miljarder. Många av dessa jobb kommer att göras av byggnadsarbetare, och vi vet att denna bransch är oerhört hårt utsatt för arbetsplatsolyckor. Avslutningsvis vill jag påpeka att den politik som alliansregeringen för inom arbetsmiljöområdet inte är till fyllest. Det saknas mycket, fru statsråd. Det är tid för ansvar även på detta område.

Herr talman! Detta blev en ganska dyster debatt. Det är klart att det blir när vi talar om så allvarliga saker som att människor dör på jobbet. Jag tycker ändå att vi upprätthåller en hög nivå. Alla förstår att ingen vill att någon ska dö på jobbet. Alla vill att riskerna ska bli lägre och att det ska bli en bättre arbetsmiljö. Det finns mycket kvar att göra. Som Raimo Pärssinen sade tidigare i dag är det resultatet som räknas. Då måste vi se att det har skett oerhört stora förbättringar. Det är allt färre som skadas allvarligt, och det är allt färre som dör på jobbet. Här är Sverige ett föregångsland. Att på något vis antyda att Alliansen eller Alliansens politik skulle ha någonting med tragiska dödsfall att göra är faktiskt osjyst. Det håller jag med Jan Ericson om. Det var fler som dog förr. Arbetsohälsan var katastrofal i början av 2000-talet. Sjukfrånvaron skenade, och så är det inte längre. Det måste vi ändå se som att någonting positivt har hänt. Jag tycker att Raimo Pärssinen ska gå hem och fundera över varför det aldrig kommer några interpellationer om de höga sjuktalen för kvinnor som finns i offentlig sektor. Där finns arbetsmiljöproblem. Men det talar ni aldrig om. Det är tydligen den hårda industrin som vi ska tala om här. Men vad gör socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting där det faktiskt går åt fel håll för sina anställda. Det är ett stort arbetsgivaransvar man har när det gäller arbetsmiljön. Jag tycker att man inte bara ska kräva av denna regering att det ska bli mer pengar till ett statligt verk. Man kan börja i det vardagliga arbetet på hemmaplan bland sina kommunalråd och landstingsråd. Vad gör de för att det ska bli en bättre arbetsmiljö för kvinnor som jobbar i offentlig sektor? Det är faktiskt ett växande problem.
Herr talman! I debatten nämndes individens ansvar och att det skulle vara en förklaring till dödsolyckor. Då vill jag titta lite närmare på de siffror som ändå finns och som visar att arbetsgivaren faktiskt brister i många fall. När det gäller personer som jobbar med kemikalier saknar 40 procent utbildning. Det är faktiskt arbetsgivarens ansvar att de som jobbar ska få utbildning i det som de jobbar med. 50 procent av företagen hade inte gjort fysiska riskbedömningar. Fysiska riskbedömningar är mycket avgörande för att förebygga dödsolyckor. 70 procent hade inte gjort psykosociala riskbedömningar. När det gäller arbetsgivarens ansvar är det Arbetsmiljöverkets roll att se till att arbetsgivarna tar detta ansvar. Det kan inte vara de anställdas huvudansvar. De är ju i beroendeställning till arbetsgivaren. Det som förvånar mig mycket är att man kan säga att en nedskärning av Arbetsmiljöverkets verksamhet i själva verket förbättrar verksamheten. Tänk om man hade resonerat på samma sätt när det gäller polisens verksamhet, alltså att om man skär ned polisens verksamhet med en tredjedel innebär det en satsning för att förebygga brott. Det är precis samma sak här. Arbetsmiljöverkets inspektörer är ju polisen på arbetsmiljöområdet. De är till just för att skapa ordning och reda på våra arbetsplatser och förebygga dålig arbetsmiljö. Regeringen har gjort mycket för att skära ned på arbetsmiljöarbetet. Arbetslivsinstitutet är ett exempel där det handlade om forskning för att förbättra det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Om man jämför med trafiken kan man se att antalet olyckor har minskat extremt mycket. Vi ser inte denna minskning på arbetsmiljöområdet.

Herr talman! Det är väl ändå tur att antalet skador och dödsfall har minskat sedan 1950-talet, Jan Ericson? Den arbetsmiljö som fanns då, för 65 år sedan, går ändå inte att jämföra med det som i dag - 2013 - ska vara ett modernt arbetsliv. En politisk nollvision i fråga om döden på jobbet är i sig ingen universallösning om den stannar vid just läpparnas bekännelse. Men den kan bli en politisk viljeinriktning om den efterföljs av politiska beslut. Vi har ett arbetsmiljöprogram inom Socialdemokraterna som vi går till val på. Det går faktiskt att prioritera arbetsmiljöarbetet. Det går att stärka företagshälsovården, och inte göra som den borgerliga regeringen tänker göra, nämligen strypa lite resurser till företagshälsovården. Det går att ge skyddsombuden utbildning och vidareutbildning. Det går att ge arbetsgivarna ett kunskapslyft när det gäller arbetsmiljöarbetet eftersom det uppenbarligen finns brister. Det går att stärka Arbetsmiljöverket så att det blir fler inspektioner och inte färre. Man kan samla ihop forskningen och kunskapen om arbetsmiljön nationellt, förstärka polisens utredningskapacitet vid allvarliga arbetsmiljöbrott och stärka utredningskapaciteten vid Riksenheten för miljö och arbetsmiljömål. En nolltolerans mot döden på jobbet måste följas av politiska beslut och en politisk viljeinriktning. För oss norrbottningar är det jätteviktigt, som Sven-Erik Bucht har sagt, att det blir ett slut för dödsfallen på jobbet, även om det är bara tolv och man hävdar att vi har så få dödsfall på jobbet. Min fråga till arbetsmarknadsministern blir: Kommer kammarens ledamöter att få en proposition som handlar om arbetsmiljöfrågor på bordet innan detta riksmöte är slut?

Herr talman! Jag vill få noterat i protokollet att Katarina Brännström inte far med sanning i talarstolen. Jag tittar nu på Arbetsmiljöverkets hemsida och ser att arbetsolyckor med sjukfrånvaro har ökat med 16 procent från 2009 till 2012. Så är det. Sjuktalen ökar i Sverige. Vem är det som står för de ökade sjuktalen? Jo, det är kvinnorna. Det handlar om kvinnornas arbetsmiljö. Då frågar Katarina Brännström och Moderaterna mig vad vi socialdemokrater vill göra åt det. Jo, vi vill anställa fler. Vi vill ha fler händer i vården och fler vuxna i skolan. Vi vill ha en anständigare arbetsmiljö, och det vill vi lägga pengar på - medan ni skär i Arbetsmiljöverket eller andra viktiga samhällsfunktioner för att ni vill sänka skatter. Det är er väg. Sedan vill jag fråga Jan Ericson: Ska vi säga att vi kan strunta i dem som dör på jobbet eftersom det dör så pass många i trafiken? Är det vad han säger? Vad gör han för jämförelse? Det där är också nästan på gränsen, om jag har förstått det riktigt. Hur kommer det sig att man har kunnat sänka antalet trafikdödade? Jo, det är för att man har haft ett nollvisionsarbete. Det är klart att vi då kommer att kunna sänka det också. Varför gick det ned när ni tog över? Jo, för att vi hade byggt på massiva resurser till Arbetsmiljöverket och andra. Dem har ni skurit i nu, och nu vänder det. Det är det som är så allvarligt. Sverige är fortfarande ett bra land att leva i, men vi ser problem som vi vill åtgärda. Däribland är arbetsmiljöproblemen de växande, som vi vill göra någonting åt. Varför ser inte ni moderater det? Jag förstår att de andra allianspartierna hukar i denna debatt. Det är Moderaterna som har arbetsmiljöpolitiken. Det är ni som leder Sverige åt fel håll.

Herr talman! Låt mig börja med att understryka att ingen tror att arbetsmarknadsministern vill att människor ska dö på jobbet. Det här handlar dock om prioriteringar. Företagsledarna flaggar för att de inte kan rekrytera rätt personal. Arbetsskadade vittnar om att de tar utökade risker för att de känner press på arbetsmarknaden - de vill visa framfötterna. Arbetsmiljöverkets rapporter talar sitt tydliga språk. Alla arbetstagare följer inte instruktionerna, sade Jan Ericson i sitt anförande. Men vilka förutsättningar har egentligen arbetstagaren att följa instruktionerna? Det tycker jag är en intressant fråga. Ser alliansföreträdarna sambandet mellan en pressad arbetsmarknad med felrekryteringar, fel utbildning för de jobb som finns och pressen att visa upp sig på en alltmer pressad arbetsmarknad? Man behöver visa upp sig för att få chansen att komma tillbaka till nästa jobb som ska utföras. Jag motionerade redan under den förra allmänna motionstiden om att man behöver ge Arbetsmiljöverket i uppdrag att titta på det här. Vågar man ge Arbetsmiljöverket uppdraget att se på sambanden? I slutändan handlar det nämligen, som jag sade tidigare, om prioriteringar. Maria Stenberg drog en rad exempel på saker man skulle kunna göra för att utöka arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljön måste få ta tid, och den måste få kosta. Annars blir resultatet att det kostar i människoliv. Jag vill gärna höra vad arbetsmarknadsministern är villig att göra för att försäkra oss om att utvecklingen inte fortsätter.

Herr talman! Jag ska bemöta några av de påhopp jag har fått under den senaste omgången. Först var det att jag påstod att det var osmakligt att diskutera frågan. Det var faktiskt inte det jag sade. Jag tycker att det är självklart att vi diskuterar de här frågorna, för de är jätteviktiga. Jag tycker dock att det är osmakligt att använda tragiska dödsfall, som man inte ens vet orsaken till, som ett politiskt slagträ mot regering och ministrar. Det tycker jag är osmakligt, och det står jag för. Dessutom tycker jag att det vore smakfullt av oppositionen att i talarstolen kunna erkänna att det faktiskt är bättre i de här frågorna i dag än det var 2006. Maria Stenberg raljerade lite och sade att det är bra att det har minskat sedan 1950-talet. Det var inte det jag talade om, utan jag talade om att vi har lägre antal olyckor, sjukdomar och dödsfall i dag än vi hade 2006. Det var det som var min poäng. Det är tydligt att det är så. Att man sedan pratar om att det har skett en ökning under ett enstaka år och så vidare - visst, så är det. Det är lite högre siffror i dag än det var 2009 - visst är det så - men det är fortfarande lägre än det var 2006. Det var det som var min poäng: Vi har ett lägre antal olyckor, sjukfall och dödsfall på arbetsmarknaden i dag än vad vi hade när Alliansen tog över. Det var min poäng. När det sedan gäller jämförelsen med trafiken, igen, var min poäng att dödsfallen på arbetsplatserna faktiskt har minskat i minst samma takt som dödsfallen i trafiken om man ser lång tid tillbaka. Det är självklart så att man kan säga att vi, om vi har en arbetsmarknadspolitik som syftar till att vi ska få färre skador och dödsfall, har en nollvision. Jag vet inte om det är skrivet eller uttalat någonstans att det finns en nollvision, men det är självklart det som är målet. Annars skulle vi inte ha en arbetsmiljölagstiftning över huvud taget. Målet är självklart att vi ska få bort alla olyckor och dödsfall på en arbetsplats. Det är helt självklart.

Herr talman! Fler dog på 50-talet - ja, det är helt sant. Min mor beskrev just det i gruvorna när hon bodde uppe på Hermelin: Ambulansen for i skytteltrafik. Det var bland annat därför strejken 1969 kom till; den handlade om omänskliga arbetsförhållanden. Den strejken var också en starkt bidragande orsak till att vi har den arbetsmiljölag vi har i dag. Herr talman! På skyddsombudens dag fick Arbetsmarknadsdepartementet besök av IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe. Han överlämnade ett uttalande från våra regionala skyddsombud med följande krav: Upprätta nolltolerans mot dödsolyckor på arbetsplatserna. Se över de rättsliga reglerna vid arbetsmiljöbrott. Skärp arbetsmiljölagen vad gäller anläggningsägarens ansvar gentemot underentreprenörer. Inför obligatorisk arbetsmiljöutbildning på polishögskolan. Öka resurserna till Arbetsmiljöverket och återupprätta en sammanhållen arbetslivsforskning. Återinför det ekonomiska stödet till utbildning och skyddsombud. Min fråga är: Tänker arbetsmarknadsministern tillgodose dessa krav från IF Metall?

Herr talman! Statistik är bara siffror. Om man bara ser statistiken som siffror blir det svårt att förhålla sig till vad det handlar om. Det är först när man säger att det handlar om personer, och till och med nämner dem vid namn, man förstår vad det innebär. Jag har i mitt yrkesliv sysslat en hel del med arbetsmiljöfrågor som skyddsombud och vet att man som skyddsombud är ganska ensam om man inte kan få stöd från Arbetsmiljöverket i vissa sammanhang. Vi har talat om arbetsskador och om dödsolyckor. Vi talar om hur man ska prioritera arbetsmiljöarbetet, för vi tror att en dödsolycka kommer av att man inte har prioriterat arbetsmiljöarbetet - att det finns risker och tillbud som inte har rapporterats. Vi vet också från de samtal vi har med skyddsombud att det finns ett mörkertal. Det finns väldigt många visstidsanställda, timanställda, bemanningsinhyrda och personer med F-skattsedlar som aldrig hinner anmäla sina olyckor eller tillbud innan de har lämnat arbetsplatsen. Därför är det väldigt viktigt att ha fokus på de här frågorna. Jag tycker att det är lite bekymmersamt när många av de borgerliga företrädarna är bekymrade över att vi står här i dag med stort engagemang, nämner personer och talar om att det här berör oss starkt. Det är ingen som har beskyllt arbetsmarknadsministern för dödsolyckorna. Däremot är vi väldigt kritiska till regeringens sätt att hantera Arbetsmiljöverket och arbetsmiljöfrågor över huvud taget. Om man tar frågorna på allvar borde man också bry sig om och fundera på: Skulle det vara större insatser i arbetslivet om man satsade mer på Arbetsmiljöverket och inte prioriterade skattesänkningar framför allting?

Herr talman! Jag deltar inte i denna debatt. Det är inte för att jag duckar för någonting som centerpartist. Jag är rädd för att jag ska bli så jävla förbannad nu i debatten och kanske korsa några gränser som jag inte ska göra som riksdagsledamot. Jag blir förbannad på det sätt som den här debatten används. Man använder tragiska människoöden och död för att vinna politiska poäng. En tyst minut ska vara på riktigt. Man skriver lögnaktigt att det är ökat antal dödsolyckor när företrädare för oppositionen själva erkänner här i talarstolen att det inte är ökat antal dödsolyckor på arbetsplatser. Sedan kallar man det för döden på jobbet. Det heter faktiskt dödsolyckor på arbetsplatsen. Det är bra att man benämner saker vid sitt rätta namn. Trots att man tidigare har satsat mer pengar har man inte kunnat uppnå samma resultat som alliansregeringen har gjort. Det har blivit bättre. Det behöver inte göras på det traditionella socialdemokratiska sättet för att det ska bli bra. Det behöver inte vara så om man sätter människan före system och är människoivrare snarare än systemivrare. Då kanske vi kan nå bättre resultat och ha en hederligare debatt.
Herr talman! Låt mig summera några saker. Regeringen har under 2009-2013 tillfört resurser till Arbetsmiljöverket. Det handlar om både information och tillsyn. Här har särskilt fokus lagts på branscher och arbetsplatser som traditionellt är olycksdrabbade och där stora risker för allvarliga olycksfall finns. Även nästa år förstärker regeringen myndighetens resurser särskilt till kunskapsspridning. Kunskap och informationsinsatser är otroligt viktiga verktyg för att minska arbetsplatsolyckorna och även dödsolyckor, som interpellationen handlar om. En god arbetsmiljö är att ingen förolyckas på jobbet. Det handlar inte bara om regler, förbud och mer resurser. Det handlar också som jag tidigare sagt om samverkan. För att våra arbetsplatser ska präglas av en säker och god arbetsmiljö måste samarbetet fungera. Det måste fungera ännu bättre eftersom det ofta är ännu fler parter på arbetsmarknaden i dag än det var för 20-30 år sedan. Det finns många entreprenörer i olika företag. Ansvaret ligger på arbetsgivaren. Men skyddsombud, inspektörer och parterna är med och skapar en god, trygg och säker arbetsmiljö. Det är viktigt att alla deltar i det arbetet. Avslutningsvis vill jag ändå säga någonting om den lite större bilden när vi nu talar om antal olyckor. Det är inte statistik för mig utan människor. Det är ändå så att det trendmässigt har minskar under många år. Räknar vi både arbetstagare och egenföretagare omkom i genomsnitt 138 personer årligen under 80-talet och 95 personer årligen under 90-talet. Hittills under 2000-talet har i medeltal ca 60 personer förolyckats per år. Under 2011 var det 57, och under 2012 inträffade 45 dödsolyckor. Varje enda en av de olyckorna är en för mycket. Men det har faktiskt minskat. Arbetsmarknaden och arbetsplatser förändras. I regeringens arbetsmiljöpolitiska handlingsplan har vi lyft fram att arbetsmiljöarbetet kommer att fortsätta att behöva anpassas utifrån de nya förutsättningar som finns på arbetsmarknaden. Det är därför som jag gång på gång både i denna debatt och i den tidigare vi hade lyfter fram att det är viktigt med både tillsyn och information och kunskapsspridning. Det ska också anpassas efter ändrade förhållanden så att ingen ska behöva dö på jobbet.

Herr talman! I mitt tidigare inlägg sade jag att oaktat i vilken bransch en olycka händer är den alltid lika tragisk. En bransch som drabbats väldigt hårt är byggbranschen. Jag har fått en fråga som man ville att jag skulle ställa till statsrådet. Om lika många lärare, poliser eller journalister skulle drabbas av olyckor som byggnadsarbetare, hur skulle man då prioritera, statsrådet? Frågan är ställd. Det är mycket som är sagt i debatten i dag. Det genomgående för alla oaktat parti har varit att vi har uppfattningen att vi ska minska olyckorna och att ingen dödsolycka är acceptabel. Om det är viljan kan man inte montera ned resurserna. Då måste man rusta upp resurserna. Jag vill att bilden av Sverige ska vara ett modernt land där satsningar på arbetsmiljö gör att arbetsplatserna ur den aspekten är i världsklass. Den bilden ska vi försöka få. Med den bild vi har i Norrbotten med tre gånger så många dödsolyckor än i landet i övrigt blir bilden svart. Man kan inte montera ned resurserna i ett län som har oerhört tung basindustri som är tekniskt komplicerad och där det finns risker. Bästa statsråd, tänk igenom detta! Det finns alltid möjlighet att göra bättring.

Herr talman! Självklart ska vi göra allt vi kan för att inga människor ska behöva sätta livet till när de går till jobbet och vill tjäna hederliga pengar för att kunna leva ihop med sina familjer. Det är klart att vi ska göra allting för att motverka det. Jag vill att vi i den här debatten åtminstone kan bortse från det vi hela tiden har lärt oss, att det är så det fungerar, att det är så vi alltid har gjort och att det är så vi ska fortsätta. Alliansen har kunnat visa att resurser som används på smart sätt kan göra mycket större nytta för våra medborgare och medmänniskor. Det måste alltid vara det viktigaste. Vi ska vara människoivrare och inte systemivrare.
Herr talman! Tack för interpellationen, Sven-Erik Bucht. När det gäller frågan om byggarbetsplatser hade vi en hel interpellationsdebatt på eftermiddagen som Sven-Erik Bucht gärna hade kunnat få delta i. Det är en speciell bransch, och vi var inne på det. Där krävs särskilda resurser och ett speciellt sätt att jobba. Det är därför det finns ett byggherreansvar, ett samordningsansvar, och så vidare. Det var en debatt vi hade tidigare som du gärna hade fått delta i. Jag följer självklart denna fråga noga. Jag har nära kontakt med parterna och kommer att fortsätta att ha det i arbetsmiljöfrågor. Jag tror att vi i denna kammare kommer att fortsätta att diskutera hur vi kan förbättra arbetsmiljön. I grund och botten har vi samma målsättning. Vi ser lite olika på resurser och fördelning och kanske lite olika på verktyg. Jag är helt övertygad om att vi har ett enat mål, nämligen att ingen ska behöva dö på jobbet i Sverige. Vi ser att det går i rätt riktning. Men vi behöver komma nedåt. Ingen människa som går till jobbet ska behöva dö. Vi kommer att jobba på många olika sätt för att uppnå det tillsammans med parterna. Vi ska inte glömma att arbetsgivaren har huvudansvaret. Det måste vi påminna om. Det ska vi påminna om också när vi är ute och besöker arbetsgivare.